Fru talman! Vi har diskuterat frågan i departementet, men jag är inte beredd att lämna något bindande svar beträffande tiden. När det gäller det egna arbetet och beräkningarna med utgångspunkt i utredningen är jag övertygad om att man kan bli klar under innevarande år. Samtidigt finns det skäl att se på utvecklingen i Danmark. Insolvensutredningen studerade förhållandena i Danmark, men enligt senare information har utvecklingen blivit en annan än den som man förväntade sig. Skuldsaneringen har fått betydligt större omfattning än vad man förutsåg. Den tid som uppföljningen av detta kan ta vågar jag inte uttala mig om.
Fru talman! Man kan naturligtvis säga att de människor som har försatt sig i den här situationen får skylla sig själva, men det skapas ändå en ohållbar situation. Det finns kanske andra möjligheter som kan studeras. Vid den konferens som jag nämnde pekade man bl.a. på skolans möjlighet att helt enkelt lära människor att hantera pengar på ett bättre sätt. I just Malmöhus län har kronofogdemyndigheten gjort en hel del insatser t.ex. i skolor och för värnpliktiga. Ser justitieministern några andra möjligheter än dem som redovisas i insolvensutredningen, för att man skall kunna hitta någon annan lösning för att bringa litet bättre ordning i detta system?
Fru talman! Det som Bo Arvidson här tar upp är egentligen det som jag ser som det mest väsentliga, nämligen att vi på olika sätt försöker informera om vad avtal innebär och vårt ansvar för ingångna avtal. Det som jag tog upp i svaret är just den oro som jag känner för att vi i stället skapar motsatt situation och undergräver allmänhetens känsla för att den har skyldighet att hålla ingångna avtal. Jag kan tänka mig att vi kan ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att möjligheterna att sanera ekonomin förbättras. Men jag kan se brister i insolvensutredningens förslag just med tanke på risken för att betalningsmoralen undergrävs.
Fru talman! Jag håller med om det sista som justitieministern sade. Det är egentligen det som är det viktiga, nämligen att vi kan få en sådan ordning att människor inte hamnar i denna situation. Naturligtvis skall de själva ta ansvar, men även de som lånar ut pengar har ett ansvar. Det är egentligen detta som jag har velat peka på genom att ställa denna fråga, och jag hoppas att justitieministern skall bevaka detta i fortsättningen.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig huruvida uttalanden i direktiven till läroplanskommittén angående slöjd, hemkunskap och barnkunskap är min personliga uppfattning eller hela regeringens ställningstagande. Låt mig inleda med att påminna Lena Hjelm-Wallén om att direktiv till kommittéer beslutas av regeringen. De uttrycker självfallet också, åtminstone numera, regeringens uppfattning. Förmodligen har Lena Hjelm-Wallén inte läst betygsberedningens direktiv. Där står nämligen att beredningen bör utgå från att betyg skall ges tidigare än i dag. Regeringen har alltså ställt sig bakom en tidagareläggning av betygssättningen. Regeringen har inte tagit ställning till någon tidigaste tidpunkt för betyg. I direktiven till läroplanskommittén anges att kommittén skall belysa konsekvenserna av om vissa ämnen som i dag är obligatoriska i stället erbjuds inom ramen för elevernas personliga val eller inom ramen för den enskilda skolans profilering. Detta uppdrag står regeringen bakom, likväl som den står bakom den uppräkning av ämnen som kommittén bör utgå från skall vara obligatoriska, eller ges garanterad undervisningstid, vilket också återfinns i direktiven. Något ställningstagande beträffande ämnena slöjd, hemkunskap och barnkunskap har inte regeringen gjort. Jag har inte heller givit uttryck för någon bestämd uppfattning utan avvaktar kommitténs förslag.
Fru talman! Tack för svaret. Det är bra att Beatrice Ask här i riksdagen klargör att det är hennes personliga åsikt och inte regeringens åsikt att betyg skall ges på lågstadiet. En minst lika omdebatterad fråga är dock ifrågasättandet av slöjd och hemkunskap som obligatoriska ämnen. Det hade därför varit bra om Beatrice Ask hade kunnat ge besked här i dag å regeringens vägnar att hemkunskap och slöjd skall finnas kvar som obligatoriska ämnen också fortsättningsvis. Men det gör hon alltså inte. Beatrice Ask säger att direktiven gäller. Jag blir något förvånad över att det uttrycks å regeringspartiernas vägnar. Det är nämligen ett annat ljud i skällan när borgerliga företrädare deltar i debatter, intervjuer, osv. Då uttrycker centerpartister, folkpartister och kds:are ofta att de anser att dessa ämnen skall vara kvar och att de också går i god för att det blir på det sättet. T.o.m. regeringskolleger till Beatrice Ask säger detta. Detta har fått många att tro att direktiven till läroplanskommittén nu skall ändras. Men så är det tydligen inte, utan den skall tydligen få arbeta med denna uppgift trots denna opinion. Jag menar att slöjd, hemkunskap och barnkunskap är mycket viktiga ämnen i skolan. Detta är kunskapsområden som varje människa behöver ha med sig genom hela livet. Det rör sig om nödvändiga praktiska kunskaper men också om kulturmedvetenhet. Detta förenar något fint i skolan, nämligen att det praktiska och teoretiska kan gå samman. Det menar jag är viktigt. Det är mer viktigt än att slå vakt om vissa kunskapsområden.

Fru talman! Jag vill till den lista av olika riksdagsmän och andra som har uttalat sig i frågan lägga att det finns även moderater som uttalar sig mycket bestämt om enskilda ämnens ställning. Det förvånar mig något, eftersom den principiella fråga som jag önskar att man diskuterade även här i riksdagen är om regeringens hypotes är riktig, nämligen att det är väsentligt att elever ges något slags möjlighet att välja något mer än de kan i dag på sitt schema och att det på något sätt skulle ge eleverna något mer av det inflytande och ansvar över studierna som vi vet att eleverna efterfrågar. Det är en intressant principfråga som det vore bra om man tog itu med. När man har gjort det måste man nämligen reda ut om vi vuxna, riksdagen eller någon annan kan avstå från något litet ämne som eleverna kan få förfoga över för egen del. Det tycker jag är principfrågan. När det gäller kunskapssynen vill jag i denna debatt gärna påpeka att jag anser att jag personligen har varit tydlig och att direktiven är tydliga när det gäller den viktiga balans som måste finnas mellan teori och tillämpning och mellan olika typer av ämnen. En viktig markering som vi har gjort är att vi har beställt kursplaneförslag för tre ämnen omedelbart för att ta med dem i remissomgången. Det gäller svenska, matematik och musik. Vi vill med detta markera att vi vill ha och att det måste finnas olika typer av ämnen. Det är dessutom så att elevernas behov av mer tillämpning och praktik förvisso icke är enbart en fråga om vilka ämnen som skall stå på schemat, utan det handlar om pedagogiken i skolan. Detta får vi politiker inte syssla mer hur mycket som helst. Men det är ändå i detta sammanhang som mycket måste göras för att man skall få en bättre balans i undervisningen som helhet.
Fru talman! Beatrice Ask använder väldigt många ord, har mycket välvilja och talar om hur detta skall vara i teorin på alla möjliga områden. Men det som hon direkt gör är ju att hon angriper precis de ämnen som innehåller en god blandning av teori och praktik. Det är dessa ämnen som Beatrice Ask och regeringen ifrågasätter genom att säga att de inte behöver komma alla elever till del. Detta avslöjar en gammaldags kunskapssyn. Jag tycker att det blir en ganska löjlig låtsaslek när man med ordkaskader försöker dölja just ett konkret faktum och, tycker jag, ger läroplanskommittén en omöjlig uppgift att ta fram timplaner till något som är så dödfött som att dessa ämnen skall utgå ur timplanen.
Fru talman! Nu har vi faktiskt inte gett dessa direktiv. Det är en myt som Lena Hjelm-Wallén sprider. Vad vi har gjort, och jag håller med om att det är viktigt, är att vi inte har beställt garanterad undervisningstid, vilket är en sak, för ett antal ämnen, vilket oroar många. Det tycker jag är något som man kan låta bli att göra, eftersom det ändå kan ordnas. Vad vi har gjort när det gäller obligatoriska resp. frivilliga ämnen är att vi har bett denna kommitté att belysa konsekvenserna av om något eller några i dag obligatoriska ämnen skulle bli frivilliga. På vilket sätt det skulle innebära att man kastar ut barnet med badvattet begriper jag inte. Jag tycker att det är ganska klokt att be experter och andra belysa konsekvenserna, så att vi får ett bra underlag, eftersom den övergripande målsättningen från regeringens sida var att skapa ett litet utrymme för elevernas ansvarstagande. Sedan kan man tycka att jag talar för mycket, men det gör jag för att försöka redovisa bakgrunden och resonemangen kring dessa åtgärder. Men vi har inte pekat ut dessa ämnen på det sätt som Socialdemokraterna gärna vill göra gällande och som man också får ett intryck av i debatten.
Fru talman! Om det bara vore socialdemokrater som pekar ut detta, men det gör faktiskt hela Skolsverige. Det har klargjorts att de obligatoriska ämnena skall vara de som i dag finns utom tre. Därmed har dessa tre, nämligen slöjd, hemkunskap och barnkunskap, ifrågasatts. Hur mycket Beatrice Ask än talar om det, går det inte att blanda bort dessa kort. Det är alldeles klart. Jag skulle vilja rekommendera skolministern till litet huvudräkning här i riksdagen. Det är faktiskt här som frågan kommer att avgöras så småningom. Det är alldeles tydligt att det inte finns någon majoritet för skolministerns åsikt i denna fråga. Således vore det väl bättre att redan nu ge läroplanskommittén vettiga direktiv, så att det kan bli något resultat, i stället för att hålla på med den här låtsasleken.
Fru talman! Om statsråd fick ställa frågor skulle jag ställa följande fråga: Är det verkligen på det sättet att Lena Hjelm-Wallén tycker att det är helt ointressant att få konsekvenserna belysta av om något ämne blev frivilligt. Jag tror att svaret på den frågan är nej. Jag tror t.o.m. att det är mycket intressant att få ett besked på den punkten. En annan fråga som det vore väldigt intressant att diskutera är följande: Är det så, att en majoritet i riksdagen inte tycker att det vore bra om elever hade ett större inflytande och kunde ta ett något större ansvar för sina studier? Nej, så tror jag inte att det förhåller sig. Jag möter många riksdagsmän, bl.a. i debatter, som känner ett stort behov av att vi skall kunna komma till rätta med den passivitet och det åsidosättande som många elever upplever i sin studiesituation. Regeringen kan ha dragit en felaktig slutsats när det gäller hur man skall gå till väga för att ändra på detta. Det låter som om det här vore fel. Men jag tror alltså inte att det är vad man tycker. Man är ensidigt beredd att ha en förutfattad mening innan konsekvenserna ens är belysta. Det är bara det som jag ifrågasätter. Däremot har jag många åsikter både om dessa ämnen och om andra. Och precis som alla andra har jag också favoritämnen. Men jag har aldrig, och det är viktigt att säga med tanke på hur frågan var ställd, uttalat någon bestämd uppfattning om dessa ämnen, utan jag vill ha konsekvenserna belysta.

Fru talman! Det blev en intressant diskussion. Men det sorgliga här är, tycker jag, den viktiga frågan om de aktuella ämnenas ställning. Ämnena slöjd och hemkunskap upplevs faktiskt ofta som ifrågasatta i en ganska så teoretiskt inriktad skola. Det är sorgligt om dessa ämnen skall behöva drabbas på det här sättet. Om Beatrice Ask inte tycker att dessa ämnen skall ifrågasättas, bör hon ge besked här och nu för att därmed dämpa den oro som faktiskt finns. Det är inte fråga om en spelad oro från någon politikers sida, utan det är fråga om den genuina oro som finns ute i skolorna just nu. Den måste Beatrice Ask känna till.
Fru talman! Jag känner till en hel del när det gäller synpunkterna på dessa saker. Jag vet också att det finns en stark opinion. Det är väsentligt att säga att allt som är viktigt inte behöver vara obligatoriskt. Det gäller samtliga ämnen. Och allt som är frivilligt behöver inte vara oviktigt. Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för elever och föräldrar till utökade val. Det är nog något som vi också måste lära oss. Det finns många moment, inte minst på miljöområdet, som vi skulle vilja ha in i skolan men som det inte finns plats för. Ändå tror jag att vi kan komma en god bit på vägen genom att inom frivillighetens ramar ge eleverna möjligheter att välja. Det är en ingrediens som ibland saknas i den här debatten. Skälet till att jag inte vill uttala mig om enskilda ämnen nu är att jag tycker att det måste finnas en rimlig chans för en kommitté att fritt lägga fram ett förslag utan att jag i detalj har uttalat mig i olika ämnen. Dessutom vore det ju en felaktig signal till andra ämnesföreträdare än dem som hittills har nämnts. De tror nämligen att de sitter i orubbat bo. Men så kan det ju inte bli, om vi skall få de förändringar på schemat som kan vara nödvändiga.
Fru talman! Beatrice Ask säger att hon inte vill uttala sig om enskilda ämnen. Men det är precis vad som har gjorts i och med att tre ämnen har utelämnats som obligatoriska. Min förmåga att få Beatrice Ask att inse detta är nog begränsad. Trots hundratals brev, intervjuer, artiklar och debatter med, antar jag, både egna partivänner och koalitionspartiernas företrädare har det ju inte gått att få Beatrice Ask att ändra sig i den delen. Det beklagar jag med tanke på de här aktuella ämnena.
Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig om regeringen avser att avskaffa sexual och samlevnadsundervisningen. Mitt svar är att regeringen inte har någon sådan avsikt. I direktiven till läroplanskommittén markeras särskilt att nu gällande läroplan är en självklar utgångspunkt för arbetet. Kommittén kommer att redovisa sina ställningstaganden i september. Dess förslag kommer sedan på sedvanligt sätt att remissbehandlas. Någon grund för den oro Hans Göran Franck ger uttryck för finns således inte.
Fru talman! Tack för svaret. Men jag fick inte min konkreta fråga besvarad. På den punkten har Beatrice Ask inte gett något svar. Därför bör hon ge ett klargörande besked. Jag har en bok framför mig som har titeln När fungerar samlevnadsundervisningen? Där sägs det: Sexualundervisningen i Sverige är obligatorisk och intar på det sättet en unik ställning i världen. Frågan är om denna obligatoriska sexualundervisning, som har betytt väldigt mycket både nationellt och internationellt, kommer att få behålla sin ställning. Beatrice Ask säger i sitt svar att det i direktiven till läroplanskommittén markeras särskilt att gällande läroplan är en utgångspunkt. Men det tycker jag är ett alltför svagt ställningstagande. Jag skulle därför faktiskt vilja be Beatrice Ask att visa mig vad det är i kommittédirektiven som hon åsyftar. Sexual och samlevnadsundervisningen nämns över huvud taget inte i direktiven, vilket är mycket beklagligt. Det är verkligen svårt att se hur det här ämnet skall kunna få behålla sin ställning och även förbättra denna, eftersom man enligt direktiven utökar med väldigt många kunskapsämnen. Jag anser att sexual och samlevnad måste få utgöra ett eget ämnesområde i undervisningen.
Fru talman! Hans Göran Franck tycks haka upp sig på att jag inte har svarat på hans fråga om ett obligatorium. Därför skall jag göra det nu. Jag tycker att det är alldeles självklart att en av de starkaste mänskliga drivkrafterna och det som påverkar samhället på nästan alla områden måste ha en stark ställning i undervisningen. Det finns ju teori, moral och mycket annat att diskutera när det gäller sex och samlevnad, och dessa frågor är det oerhört viktigt att man tar upp med barn och ungdomar. Vidare tror jag, inte minst med framväxten av många fristående skolor, att det är viktigt att markera att alla ungdomar skall få den här typen av undervisning. Det talar för ett obligatorium. Sedan kan jag väl säga att jag beklagar att vi inte skrivit särskilt om detta i direktiven. Men i direktiv skriver man ju inte om allt, utan framför allt skriver man om frågor där man vill ha förändringar eller åstadkomma något osv. Vidare glömde vi Norden, men det berodde inte på att vi tyckte att Norden var ointressant. Jag har fått många frågor om den saken också i riksdagen. Tvärtom var nog det här med Norden så självklart. Jag tycker att sex och samlevnadsundervisningen är oerhört central. Och den blir allt viktigare i det samhälle som vi lever i, där sex och samlevnad för många människor förvisso inte är enkla saker att hantera -- om nu dessa saker är enkla att hantera för någon. Man kan däremot ha många synpunkter på innehållet i undervisningen. På Hans Göran Franck lät det som att han önskade ett eget ämne för sexual och samlevnadsundervisningen. Det finns alltid önskemål om egna ämnen. Jag är emellertid inte säker på att sex och samlevnad såsom eget ämne är den bästa lösningen, eftersom det ingår i många olika ämnen. Möjligt är, däremot, att sex och samlevnad borde ha garanterad undervisningstid.
Fru talman! Märk väl vad Beatrice Aske säger, nämligen: Det som talar för att det skall vara obligatorium. I själva uttryckssättet ligger en ovisshet och ett ifrågasättande. Det är alltså inte klart att det är på det sättet. Jag drar följaktligen slutsatsen att hon inte heller kan säga att direktiven ger ett bestämt besked på den punkten. Eget ämne, eller inte? Den bästa lösningen vore om det blev ett eget ämne. I varje fall får man inte tubba på det väldigt viktiga ställningstagande som vi tidigare har gjort här i landet att det skall vara obligatoriskt. Jag har själv varit med i RFSU. Elise Ottesen-Jensen som var pionjär på det här området skulle säkerligen vara mycket bekymrad, precis som många andra är i dag, över de ställningstaganden som regeringen nu har gjort.
Fru talman! Jag tror inte att hon skulle vara så bekymrad över direktiven om hon förstod att man inte i just direktiven skriver allt som är viktigt. Vid de tillfällen då jag förde samtal med läroplanskommittén såg jag mig tvingad att fråga om man har filosoferat kring ett borttagande. Tanken hade inte ens slagit kommittén. Om jag vore engagerad i de här frågorna skulle jag snarast vara bekymrad över att man inte alltid uppnår det som man önskar med undervisningen. Vi vet t.ex. att eleverna anser att sexual och samlevnadsundervisningen till stor del består av kroppsdelar, teknik och sjukdomar och till väldigt liten del består av känslor och samlevnad. Vi vet att lärarna tycker att det är jobbigt och svårt att undervisa om känslor, samlevnad, moral och etik. Det är också känsligt att ta upp de frågor som eleverna vill prata om. Här finns det mycket att göra. Jag kan lugna Hans Göran Franck med att säga att det inte kommer att bli ett frivilligt ämne, utan att det snarast handlar om att finna rätt plats för undervisningen och att framöver göra tydliga formuleringar i läroplansdirektiven. Framför allt är det viktigt att hitta vägar för att förenkla och underlätta för fler lärare att ge den här undervisningen det bästa innehållet.
Fru talman! Beatrice Ask fortsätter med att undvika att klart uttala att den här undervisningen skall utgöra ett obligatorium. Statsrådet Beatrice Ask bör nu ta steget fullt ut, när hon ju är så nära att halka in på det. Egentligen behövs det tilläggsdirektiv. De är av mycket stor betydelse, inte bara när det gäller att lugna en opinion, utan för att ge ett besked. Jag håller med Beatrice Ask om att tiden är ett stort problem i sammanhanget. Om man lägger till en rad ämnen -- det finns en lång rad obligatoriska ämnen angivna -- kommer tiden naturligtvis att bli knapp. Omständigheten att man har angett en rad andra ämnen som obligatoriska ämnen men inte detta är inte bra. Jag upprepar därför att ett tilläggsdirektiv här borde föreligga. Det behövs inte mindre av sexual och samlevnadsundervisning i våra skolor utan mer och bättre.
Fru talman! Jag är inte jurist, men jag tycker att jag har varit väldigt tydlig och att sexual och samlevnadsundervisning är något som alla elever skall ha rätt till. Jag tycker att jag har sagt att den skall vara obligatorisk. Uppenbarligen når budskapet inte fram. Med tanke på de ämnen som vi har i dag vore det ju orimligt att ens tänka sig att ett ämne som biologi inte skulle ta upp människokroppen och dess funktioner, för att ta ett exempel. Jag begriper inte hur man i det sammanhanget skall kunna komma ifrån sexualundervisning. Samlevnadsfrågor ingår också i många ämnen, och jag beriper inte hur man på ett av de viktigaste ämnesområdena för mänsklig samlevnad skulle kunna hoppa över sexualundervisning. Förmodligen är det så, att jag tycker att det är så självklart att detta ämne automatiskt ingår i många andra ämnen att det inte behöver beskrivas i kursplaner etc. Det förefaller inte lika självklart för Hans Göran Franck. I slutändan kommer vi nog att vara överens i alla fall. Jag är inte orolig.
Fru talman! Nu fick jag ett något bättre svar efter att ha pressat Beatrice Ask i omgång efter omgång. Nu sade Beatrice Ask faktiskt att hon vill ha sexualoch samlevnadsundervisningen som ett obligatoriskt ämne. Jag konstaterar att detta är ett regeringsbesked. Slutligen vill jag dock tillägga att det verkligen gäller att det blir utformat så, att kommunerna i praktiken kommer att genomföra undervisningen på det sätt som ett obligatorium kräver. Om beskeden från regeringen inte är väldigt tydliga, är risken nämligen väldigt stor att kommunerna inte kommer att profilera sig på detta ämne. Risken är också stor att de inte kommer att satsa på att utbilda lärare, något som är mycket viktigt. Sexualundervisningen behöver skötas av dem som är utbildade i sexologi.
Fru talman! Eftersom vi nu har att göra med en jurist, är det bäst att vara noggrann. Jag sade aldrig att det skulle vara ett obligatoriskt ämne. Det skulle då få en alldeles egen plats. Det är däremot möjligt att det bör ha garanterad undervisningstid och att det skall vara ett obligatoriskt moment som anges i läroplan eller kursplan. Det har jag sagt. Det kommer i och med detta att stå i protokollet så att jag i framtiden slipper bli beskylld för att ha ljugit.

Fru talman! Min avsikt är att arbetet med nödvändiga varianter på läroplanerna omedelbart skall sättas i gång när vi i september har fått ut läroplansförslaget på remiss. På så sätt arbetar man under remisstidens gång och kan ta till sig förändringar och annat. Varianterna skall egentligen inte behöva komma senare än de övriga läroplanerna. Det är riktigt att yrkessärskolan är särskilt illa drabbad, medan särskolan i övrigt har en ganska ny läroplan. Till tröst, dock inte för riksdagen, kan man säga att de lärare som arbetar inom yrkessärskolan nog har moderniserat sina egna läroplaner på egen hand. Det kan möjligen vara litet tråkigt för riksdagen, som då inte får så stort inflytande över undervisningen. Men jag tror att det fungerar någorlunda för eleverna. Vi måste helt enkelt få en modern läroplan här. Den tidplan jag har är att det här skall utformas så nära i tiden med de övriga läroplanerna som det bara går. Grunden är att få fram dokumenten till september.
Fru talman! Det senaste beskedet är positivt. Det visar ändå att yrkesskolans läroplan kanske kan ligga i paritet med den övriga yrkesskolans läroplaner. Det är alldeles riktigt som statsrådet säger, att det finns en mängd engagerade lärare ute i landet som har tagit saken i egna händer på ett bra sätt. Men nu när vi snart skall fatta beslut om ett ändrat huvudmannskap för skolan, tror jag att det behövs en läroplan som ett medel för att nå de mål vi vill ha. Det gäller kanske inte alla lärare som i dag är engagerade men alla dem som är beredda att fortsätta arbetet. Jag ser fram emot läroplanerna, och jag hoppas att beredningen skall gå snabbt.

Fru talman! Först vill jag naturligtvis beklaga att svaret har dröjt. Men det fanns mycket goda skäl till att det blev så. Det var inte politiska utan mer tidsmässiga skäl. Jag var nämligen inte i staden. Jag kan i dag inte lämna de besked Lena Öhrsvik vill ha av det enkla skälet att regeringen planerar att lägga fram olika propositioner framdeles. Det är känt i riksdagen. Det finns mycket att säga om studiestödsfrågan. Det viktigaste som regeringen har gjort är att sätta i gång en större översyn. Men insinuationen i Lena Öhrsviks fråga att regeringen medvetet skulle försöka arbeta för att öka arbetslösheten ser jag endast som en oförskämdhet. Det gör regeringen inte. Regeringen försöker att med tillgängliga medel hitta en bra kombination av olika typer av utbildningar och andra insatser för att så många som möjligt skall ha arbete eller meningsfull sysselsättning i det mycket kärva ekonomiska läge som råder.

Fru talman! Huvudproblemet är att den socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig en rysligt dålig ekonomi. Vi är nu, trots många mycket kännbara besparingar, uppe i ett budgetunderskott på 100 miljarder. Svensk ekonomi är just nu väldigt bekymmersam. Vi befinner oss i en internationell lågkonjunktur, som vi på något sätt måste hantera. Det tvingar fram en del besvärliga slutsatser och beslut. Det har varit grunden till den budgetproposition som regeringen har lagt fram. Sedan har jag försökt förklara orsakerna till att jag ändå tyckt att det har varit acceptabelt att göra den här besparingen och ta bort de här pengarna. Det är av det enkla skälet att jag tycker att upprustningsprogrammen är i gång och att det går någorlunda ute i skolorna. Sedan kan det i arbetsmarknadspolitiska sammanhang vara en poäng -- det håller jag med om -- att säga att om det nu ändå skall byggas behöver man inte bara ägna sig åt vägar, ruiner och liknande, utan det vore bra om man då också gjorde en insats i våra skolor. Det är ett område som behöver prioriteras och där vi skall investera, inte bara innehållsmässigt.

Fru talman! Jag försäkrar Berit Andnor att vi försöker att ta ett stort ansvar när det gäller sysselsättningsläget också inom skolans område, men det handlar då mer om utbildningsplatser och liknande -- vi har många ungdomar som annars skulle tvingas lämna skolan utan att ha någonstans att gå. När det gäller upprustning av skollokaler, när det gäller lokalfrågor över huvud taget, måste kommunerna ta huvudansvaret. Jag utesluter inte och tycker inte att det är fel att man använder arbetsmarknadspolitiska åtgärder till detta, men det stimulansbidrag som fanns och som syftade till att få i gång kommunerna är inte nödvändigt för att de insatserna skall fortsätta. Det är klart att regeringen har ansvar. Jag är stolt över att vi i höstas äntligen fick en ny regering, och jag tänker visst ta det ansvaret. Men ingen -- inte ens Berit Andnor -- skulle väl beskylla regeringen för att ha satt på sig några spenderbyxor, ingen vill väl påstå att det är regeringen som har gjort av med pengarna? Anledningen till dagens läge är en besvärlig ekonomisk situation internationellt och det faktum att vi har strukturproblem som vi inte har tagit itu med tillräckligt tidigt, och det är den förra regeringen som borde ha gjort det. Nu är det vi som har ansvaret, och vi skall göra någonting åt det, men det kommer att ta tid.

Fru talman! Kristina Svensson har, mot bakgrund av nuvarande arbetsmarknadssituation, frågat mig vilka omedelbara åtgärder regeringen kommer att föreslå för att förlänga den tvååriga gymnasieskolan. Den fråga som Kristina Svensson har ställt till mig avser sådana åtgärder som behandlas i kompletteringspropositionen. Propositionen bordläggs i riksdagen den 24 april. Jag är därför inte beredd att i dag i detalj redovisa vilka åtgärder regeringen avser att vidta. Jag kan dock försäkra att det är regeringens uppfattning att en förlängning av den tvååriga gymnasieutbildningen med ett tredje utbildningsår är ytterst angelägen.

Fru talman! Jag tänker inte diskutera några detaljer i dag -- det sade jag redan inledningsvis. Det beror ju på vilken utbildning det handlar om. Det enda jag har anledning att säga här i dag är att det är min uppfattning som skolminister att det inte bara är priset på ett extra år eller på olika typer av utbildningar som är centralt -- det avgörande för oss att ta ansvar för är att innehållet håller den kvalitet man har rätt att kräva. Om man inte har möjlighet att få det jobb som man har försökt utbilda sig till är det viktigt att man har en chans att få en utbildning som håller hög kvalitet och som man verkligen känner att man har nytta av. Det sämsta vi kan ge ungdomar är en dålig erfarenhet när det gäller vidareutbildning. Det måste kännas att det är positivt. Det finns ganska många exempel på hur man gör, och det varierar, men jag tänker som sagt inte gå in på detaljerna i dag. Men jag vill gärna säga att om regeringen på något sätt skulle kunna glädja socialdemokraterna gör vi gärna det.
Fru talman! Det är inga detaljer som jag har frågat om, utan det är en pricipiell fråga: Hur ser en påbyggnadsutbildning ut som ger kvalitet för de elever det handlar om? Det är inte en utbildning vilken som helst vi diskuterar, utan det är den tvååriga gymnasieutbildningen. Jag vill gärna veta: Vad är då kvalitet i en sådan påbyggnadsutbildning?
Fru talman! När vi har lagt fram våra förslag får Kristina Svensson återkomma till det, om det då finns anledning att förtydliga någonting som vi inte har givit besked om.
Fru talman! Det viktiga är ju att man skall höja ungdomarnas kompetens -- det tror jag vi är överens om. Det gör man genom de allmänna ämnena -- svenska, engelska, samhällskunskap och matematik; det är kunskaper i det som de här ungdomarna behöver, för att sedan ha möjligheten att t.ex. välja högskola. Jag vill veta om det är ett synsätt som Beatrice Ask kan instämma i.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig om jag nu är beredd att ändra direktiven till läroplanskommittén vad avser ämnena slöjd, hemkunskap och barnkunskap. Läroplanskommittén skall, enligt direktiv beslutade av regeringen den 19 december 1991, belysa konsekvenserna av om vissa av de nuvarande obligatoriska ämnena förs över till de ämnen som kan erbjudas inom ramen för elevernas personliga val eller inom ramen för den profilering den enskilda skolan väljer. Kommittén skall avge sina förslag i september. Varken regeringen eller jag själv har tagit ställning till vilka ämnen som skall vara obligatoriska i grundskolan. Jag tycker heller inte att det finns anledning att låsa sig i den frågan förrän vi, riksdag och regering, skall ta slutlig ställning till grundskolans läroplan. Tvärtom anser jag att en grundläggande diskussion om det obligatoriska innehållet och ämnesstrukturen i grundskolan är utomordentligt viktig som en utgångspunkt för riksdagens och regeringens kommande läroplansbeslut. Enligt min uppfattning är en sådan diskussion nödvändig också därför att det gäller att åstadkomma ett utrymme för elevernas val av ämnen efter eget intresse och för att ge skolorna möjlighet att profilera sig. Man kan dra flera slutsatser av den nu pågående debatten. Oavsett om hemkunskap, slöjd eller barnkunskap kommer att vara obligatoriska eller frivilliga kommer de att mycket väl försvara sin plats i skolan. Den slutsatsen är naturlig att dra av det kraftiga stöd som ämnena fått. Den oro som Eva Johansson ger uttryck för beträffande lärarutbildningen ser jag därför som obefogad.

Fru talman! Nej, jag är inte beredd att lägga några nya direktiv till läroplanskommittén, eftersom de direktiv som ligger inte har den inriktning som Eva Johansson och andra försöker påskina. Vi har inte pekat ut de här ämnena för att de måste bli frivilliga. Däremot har vi begärt garanterad undervisningstid för vissa ämnen, och vi har -- det är viktigt att säga -- bett kommittén att belysa konsekvenserna om något eller några ämnen skulle bli frivilliga. Det är viktigt att man håller fast vid det, därför att det är mycket angeläget att de som är engagerade i dessa ämnen och andra håller sig till direktiven och ingenting annat. Jag skulle gärna vilka påpeka att det när det gäller ämnens status och ställning vore bättre med en principiell diskussion här i riksdagen om balansen mellan teori och praktik och om modern inlärningsforskning. Då får man nämligen klart för sig att ett av skälen till att regeringen har beställt bl.a. kursplaner för musik i de förslag som läroplanskommittén skall lägga fram, är att kreativitet och inlärning kräver att alla sinnen utvecklas. Det har vi försökt markera, men det är få som har uppfattat det. Jag beklagar det, och jag vill gärna göra någonting åt det. Regeringen har mer eller mindre fått ägna sig åt viss brandkårsutryckning därför att tidigare regeringar inte har ansett att t.ex. hushållsskolorna är särskilt viktiga. Man har försökt ta bort en del av de utbildningar som har funnits och som har gett en fördjupning i de ämnen som man just nu säger sig omhulda så starkt. Det är i så fall principiellt minst lika felaktigt. Därför har regeringen nu gjort en del insatser för att de skall kunna överleva, och det är viktigt. Några nya direktiv är jag alltså inte beredd att lämna, eftersom de nuvarande direktiven inte har den inriktning som Eva Johansson försöker påskina.
Fru talman! Jag tror att det är på sin plats att regeringen klargör vad de här direktiven faktiskt innehåller. I debatten med Lena Hjelm-Wallén nyss sade Beatrice Ask att läroplanskommittén skall se över alla ämnen i läroplanen vad beträffar frågan om de skall vara obligatoriska eller inte. Detta är mycket märkligt. Jag hämtade därför direktiven, och där står att kommittén skall ha som utgångspunkt för sitt arbete att garanterad undervisningstid skall anges för en rad ämnen som räknas upp, utom just slöjd, hemkunskap och barnkunskap, där det står att man skall belysa konsekvenserna av att göra dem icke obligatoriska. Jag kan inte läsa det här som någonting annat än en beställning till läroplanskommittén att den inte får handskas med frågan om de andra ämnena skall vara obligatoriska eller inte. Är det så, Beatrice Ask, att det finns fler ämnen i den nuvarande läroplanen som kan göras frivilliga?
Fru talman! Jag svarade i mitt tidigare inlägg på frågan om vad som står i direktiven om garanterad undervisningstid. Det står läroplanskommittén fritt att föreslå vilken läroplan den vill. Det finns inga ''skall'' i våra direktiv, utan det finns ''bör''. Man bör ge förslag om garanterad undervisningstid i olika ämnen. Man bör belysa konsekvenserna. Där är alla ämnen innefattade. Svaret på frågan om andra ämnen kan beröras är ja. Jag har flera gånger i debatten påpekat vikten av att andra ämnesföreträdare deltar i debatten om undervisningens innehåll. Om det är någonting som har varit bra med debatten för ämnen som hemkunskap och slöjd, är det att den har belyst vad dessa ämnen syftar till, hur man arbetar med dem. På det viset har man spridit bra och viktig information, som gör att folk kan mer om hemkunskap och slöjd än tidigare. Andra ämnesföreträdare borde också göra det. Det är först när vi har en allsidig och bra information som vi kan åstadkomma ett bra slutresultat.
Fru talman! Jag blir inte särskilt mycket klokare av det här. Jag skulle därför vilja fråga Beatrice Ask vilka av följande ämnen som hon är beredd att göra frivilliga i den framtida läroplanen: svenska, matematik, engelska, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, bild, idrott och musik. Det är nämligen de ämnena som är uppräknade i direktiven och om vilka det står att kommittén i sitt arbete bör utgå från att en garanterad undervisningstid skall ges.
Fru talman! Jag sade i en tidigare debatt att jag inte är beredd att uttala mig om enskilda ämnen, men jag har precis samma uppfattning som Eva att man inte nödvändigtvis måste göra hela ämnen frivilliga. Det kan handla om att ämnen är obligatoriska i vissa årskurser eller att vissa moment blir frivilliga. Det finns en mängd olika möjligheter att arbeta med en läroplan och den tid som finns till elevernas förfogande. Det väsentliga som jag vill understryka i debatten är att vår ambition har varit att kommittén skall kunna lägga ett förslag som ger eleverna en timme eller två som de kan använda för eget val. Vi vill att elever skall ha större inflytande över sina studier och att inte varenda timme i nio år skall vara bestämd av Sveriges riksdag eller av någon annan.
Fru talman! Vad var det då som gjorde att Beatrice Ask i höstas inte kunde säga någonting om de här ämnena som jag räknade upp men ändå ansåg att det fanns skäl för att just ta fram slöjd, hemkunskap och barnkunskap, som är de enda tre ämnen som inte finns med i uppräkningen och som är föremål för översynen? Vad var det som gjorde att Beatrice Ask just plockade fram de tre ämnena för en diskussion om de kunde göras frivilliga eller inte? Det är ett mycket viktigt besked, därför att det säger så mycket om både kunskapssyn och kunskaperna om inlärning.
Fru talman! Jag tänker inte redovisa vilka synpunkter jag hade, men jag kan säga så mycket, att om jag fick bestämma på egen hand skulle betydligt fler ämnen ifrågasättas, av det enkla skälet att det för mig är centralt att eleverna får ett större inflytande över sina studier. Jag tror att de har förmåga att fatta ett och annat beslut om vad de vill lägga ner tid på under sina studier. Det gäller nio år, och någonting måste de få säga till om själva. Med riktig och adekvat information kan de nog fatta kloka beslut, som inte enbart handlar om pluggämnen eller estetiska ämnen. Jag tror att eleverna till syvende och sist har förmåga att få en ganska balanserad bild. Därför säger jag att alla ämnen kan och skall diskuteras i läroplansarbetet. Sedan får vi ett förslag i september som skall ut på remiss, och så småningom kommer regering och riksdag att kunna fatta beslut om samtliga enskilda ämnen och framför allt om helheten.

Fru talman! Jag tror inte att det här med demokratiserad skola är så enkelt att man bara skall säga till eleverna: Här har ni en matsedel med ämnen där ni kan välja, och då har ni gjort det ni skall i en demokratiserad skola -- sedan är det bara att plugga. När jag pratar om en demokratiserad skola handlar det om vardagsarbetet i klassrummet, sättet att lära sig på och urvalet av det stoff som finns. Jag tror att Beatrice Ask så småningom får anledning att ge sig i den här frågan, såvitt inte de företrädare för partier i regeringskoalitionen som sedan skall fatta beslut om detta får lägga sig platt för moderaterna. Jag hoppas att de har kurage nog att inte göra det, då det vore en otjänst både mot eleverna och mot hela Sverige. Det är viktiga kunskaper att ha med sig, som Lena Hjelm-Wallén sade tidigare. Det är kunskaper som man måste ha i livet, även som vuxen.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om regeringen har planer på att införa marknadsanpassade hyror genom ett system där människor med pengar lättare kan få tag i en lägenhet i attraktiva områden. Lars Stjernkvists fråga är föranledd av en radiointervju med mig i Ekot som sändes den 9 april. Intervjun gjordes med anledning av att jag aviserat planer på att förändra hyresförhandlingslagen så att en enskild hyresgäst skall ges rätt att själv förhandla med sin hyresvärd om hyran och andra hyresvillkor. Förslaget är ännu inte färdigberett i regeringskansliet. Hyresgästen skall alltså, om han eller hon så önskar, kunna ställa sig vid sidan av det kollektiva förhandlingssystemet. Avsikten med detta är att skapa en ökad valfrihet för hyresgästerna. Det bör framhållas att det som jag sade i radiointervjun bara tog sikte på förändringar av hyresförhandlingslagen och de effekter som en förändring av den lagens regler kan tänkas ge. Bruksvärdesregeln, som reglerar hyrornas storlek, återfinns inte i den lagen, och något avskaffande av bruksvärdesregeln har jag inte förutskickat. Vad det gäller är alltså att det inom bruksvärdessystemets ram kan bli vissa mindre effekter på hyrorna -- uppåt eller nedåt -- av de förändringar i hyresförhandlingslagen som jag har aviserat.

Fru talman! Om jag förstår detta rätt råder det inget tvivel om att statsrådet och regeringen är helt på det klara med att man skall bevara bruksvärdessystemet. Då delar jag statsrådets uppfattning. Jag förstår inte riktigt poängen med att man skall införa möjlighet att individuellt förhandla om hyran. Poängen är litet svår att förstå, i alla fall i fastighetsägarens perspektiv. För att detta skall bli riktigt glasklart vill jag återgå till radiointervjun. Statsrådet fick nämligen dessutom frågan om bruksvärdessystemet. Den löd så här: Men, är det inte säkert att bruksvärdessystemet blir kvar som det är nu heller då? -- Jag kan inte svara på det nu. Men svaret skall alltså vara: Bruksvärdessystemet skall vara kvar. Möjligheten till individuell förhandling innebär i så fall möjlighet att inom ramen för bruksvärdessystemet förhandla individuellt.
Fru talman! För närvarande är det på det sättet. Men som Lars Stjernkvist vet håller statens institut för byggnadsforskning nu på att utvärdera bruksvärdessystemet. Det uppdraget skall man redovisa den 1 juli i år. Resultatet av utvärderingen kan naturligtvis föranleda överväganden om en viss ändring av systemet. Det är i dag för tidigt att diskutera vilka eventuella förändringar som det kan bli fråga om. För närvarande tror jag ändå att bruksvärdessystemet inte kommer att avskaffas.
Fru talman! Jag trodde att vi skulle skiljas i bred enighet och samförstånd och att jag skulle ha blivit lugnad. Men nu börjar jag plötsligt bli osäker. Magknipet ökar. Nu är det inte längre alldeles glasklart att bruksvärdessystemet skall vara kvar. Därför måste jag återvända till den ursprungliga frågan. Vi rör oss med begreppen marknadshyror och bruksvärdessystem. För de allra flesta är detta grekiska. Vad det i grunden handlar om är just den fråga som reportern ställde i radion och som många ställde i valrörelsen: Skall den som har pengar kunna skaffa sig en lägenhet, och skall den enskildes betalningsvilja kunna sätta priset på lägenheten? Om statsrådet lovar att ett sådant system eller ett sådant tänkesätt aldrig kommer att införas blir jag lugn. Kan jag få ett klart svar på den frågan?

Fru talman! Jag kan inte här i dag utlova att det inte blir några som helst förändringar i bruksvärdessystemet. Det vore väldigt förhastat med tanke på den utvärdering som SIB skall göra. En utvärdering har föga mening om man inte tänkt sig att se på den och dra slutsatser av den.

Fru talman! Det kanske är bäst att vi slutar snart, för vi hamnar faktiskt allt längre från varandra i sak. I det avseendet har den här lilla debatten varit nyttig. Nu noterar jag att den fråga som från början bara var en lös fundering, som skulle utredas och som var alldeles för tidigt väckt, argumentar nu statsrådet för. Men statsrådet argumenterar här för ett system med individuell hyressättning, där den enskildes betalningsvilja skall bestämma nivån på hyran. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om huruvida det är bra eller dåligt. Vad jag konstaterar är att det system som samtliga partier i valrörelsen tog avstånd från står nu statsrådet, knappt ett år efteråt, och försvarar. Vi återkommer till sakfrågan. För dagen nöjer jag mig med att konstatera att regeringen här håller på att byta uppfattning.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret uppvisar stor variation. Det är i början alldeles kategoriskt, att en privatisering eller avveckling av statens engagemang i SBAB är varken lämplig eller önskvärd -- men på längre sikt kan en privatisering vara lämplig och önskvärd. och förvaltningsuppdraget beträffande statslånen, är ju tekniska problem som går att lösa. I förslaget om bolagisering av Stadshypotek har man exempelvis funnit lösningar vad gäller tillräckliga garantier för obligationshavarna. Det i svaret som jag tycker är värt att diskutera är först och främst följande: Är det att skapa ökad konkurrens och mångfald om man på en marknad som har svårigheter, framför allt mot bakgrund av utvecklingen när det gäller fastigheter, släpper loss en aktör som har konkurrensfördelar från den utgångspunkten att man med sin statliga anknytning torde ha förmåner framför allt på refinansieringsområdet? Det gäller dels rating, vilket påverkar räntevillkor och annat, dels det allmänt stabila intryck som statsanknytningen faktiskt ger och som kan få effekter i form av möjligheter till volymexpansion, baserad på en effektivare räntehantering, vilket blir följden. Jag vill också fråga gäller om finansministern inte tror att ett statligt anknutet SPAB, just därför att det är stadigt, faktiskt gör det svårare för de andra instituten att klara breddningen av sina kapitalbaser och att upprätthålla en konkurrenskraftig utlåning visavi låntagarna.
Fru talman! Vad beträffar finansieringen av det här bolaget, vilket var den fråga som Bengt Wittbom ställde, tycker jag att jag har avgivit ett ganska klart och tydligt svar. På längre sikt är en utförsäljning på intet sätt utesluten. Jag utgår från att Bengt Wittbom vet att jag och den övriga regeringen har den principiella inställningen att staten inte bör äga företag av det här slaget. Det är däremot varken aktuellt eller önskvärt med en utförsäljning för närvarande. På den övriga marknaden finns det 35 bolag som regeringen har fått riksdagens bemyndigande att sälja. Av den anledningen finns det inte heller något som helst skäl att gå tidigt fram med det här bolaget. Därtill kommer att det för SPAB:s räkning finns ganska tydliga skäl för att inte genomföra en privatisering nu. Jag har också räknat upp dem i det svar som jag nyss har avgivit. Svaret på frågan är precis det jag har givit. Det är varken lämpligt, aktuellt eller önskvärt med en privatisering nu. Därmed inte sagt att det är för evig tid uteslutet. Det är det inte.
Fru talman! Jag är beredd att acceptera svaret att det inte är lämpligt nu. Det är då baserat framför allt på de delar i svaret som konstaterar att det finns vissa grundläggande saker som först måste klaras ut, t.ex. obligationslån och hantering och förvaltning av statslånen. Vad jag vänder mig emot litet grand i svaret är konstaterandet att SPAB i sin nuvarande skepnad och med nuvarande ägarskap skapar ökad mångfald och konkurrens. Jag anser att man bör titta på om detta inte är skadligt. SPAB har uppenbara fördelar av att vara statligt anknutet. Det gör det svårare för de övriga, som inte har den anknytningen, att konkurrera. De är illa ute i dag. Dessutom kan man tänka sig att detta gör det svårare för dem att klara sin kapitalbasbreddning. De skall ju där också konkurrera om kapitalet med ett statligt bolag som i det här fallet har konkurrensfördelar och som anses stabilare och säkrare. Detta är ett problem. Jag skulle vilja fråga vad finansministern menar med ''på längre sikt''.

Fru talman! Det innebär alltså att övriga aktörer på den här marknaden under ett stort antal år framöver kommer att få finna sig i att konkurrera med ett expanderande SPAB, som kan expandera framför allt beroende på de fördelar som SPAB har på grund av den statliga anknytningen.

Fru talman! Margit Gennser har frågat statsrådet Könberg vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ge statsanställda reella möjligheter att kvarstå i tjänst efter fyllda 65 år. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt det nya statliga pensionsavtalet, som trädde i kraft den 1 januari 1992, är arbetstagaren skyldig att avgå vid pensionsåldern. Den generella pensionsåldern är 65 år. I bestämmelsen om pensionsålder sägs att arbetsgivaren kan medge att arbetstagaren får kvarstå i anställningen. Till bestämmelsen finns en anteckning av följande lydelse: ''Parterna förutsätter att arbetsgivaren har en positiv syn på den anställdes intresse att kvarstå i anställningen.'' Den 1 januari 1991 ändrades 33 § i lagen om anställningsskydd så att anställningsskyddet för den anställde förstärktes och gäller tills personen i fråga uppnår 67 års ålder. Det skall således finnas saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som inte har fyllt 67 år. Regeln gjordes dock dispositiv bl.a. med tanke på de skiftande förhållanden som råder på olika arbetsplatser och arbetsmarknadssektorer. Även i fortsättningen kommer alltså parterna att ha möjlighet att träffa avtal om skyldighet att avgå från anställningen före I det statliga pensionsavtalet finns möjligheten att låta arbetstagaren stå kvar i tjänst efter 65 års ålder. Den praktiska tillämpningen av bestämmelsen ligger emellertid hos den lokale arbetsgivaren, som skall se positivt på den anställdes önskemål, men också måste väga in verksamhetens krav. Någon åtgärd från regeringens sida anser jag därför inte behövs.

Fru talman! I princip är vi mycket positiva till rörlig pensionsålder. Men som reglerna ser ut nu och som de tillämpas i praktiken -- det är ju praktiken som gäller -- är den dess värre rörlig neråt. Den offentliga sektorn borde verkligen verka positivt här. Vi måste ändra attityderna här. Vi har tyvärr en benhård inställning. Den är gammal inom t.ex. den kommunala sektorn. Jag har suttit med i förhandlingar i ett tiotal år. Man vill inte göra avkall på 65-årsåldern. Jag tycker att ett uttalande om att detta är fel vore mycket bra. Vi kan då göra en politisk avstamp och visa att vi kommer att följa den här frågan mycket noggrant. Vi bör inte ha denna idiotgräns. Sedan är ju förhållandena alltid olika. Man måste lösa de enskilda problemen lokalt, men det är mycket viktigt att vi säger vad vi tycker.
Fru talman! Jag tycker nog att uttalanden till förmån för en rörlig pensionsålder mycket klart och tydligt visar att jag också tycker att det är angeläget att enskilda människor har möjlighet att kvarstå i arbete efter det att de uppnått 65 års ålder. Annars vore ju rörligheten bara en lek med ord.
Fru talman! Det var precis det jag sade. Jag sade att det faktiskt är en idiotgräns uppåt, åtminstone ofta inom den offentliga sektorn. Ändringarna i LAS får inte vara fråga om hyckleri. Det var faktiskt meningen att vi skulle ha en rörlig pensionsålder uppåt också. Jag tror att vi är helt ense om hur frågan bör lösas. Jag kan förstå att finansministern är mer rädd att göra uttalanden än jag, men jag hoppas verkligen att de som har hand om de här frågorna ute i kommuner och landsting lyssnar. Om det inte händer någonting här, kommer vi bara att få se lägre och lägre pensionsåldrar, och vi kan glömma detta med rörlig pensionsålder. Det vill man inte ha för närvarande.

Fru talman! Detta med attityder och idéer osv. betyder ju väldigt mycket för hur folk reagerar. Om vi inte är liberala uppåt också, kommer finansministern dess värre aldrig att kunna höja den gemomsnittliga pensionsåldern från 62 år upp till 65 år som vi har fastställt. Jag tyckte att detta var litet grand som att höra om en vändpunkt. Vad jag har sett av siffrorna om förtidspensionering har den genomsnittliga pensionsåldern dess värre bara blivit lägre och lägre. Vi får väl hoppas att det ändrar sig. Delpensionen har bara varit en liten sak i det hela. Jag tror faktiskt att pensionsåldern måste vara rörlig över hela skalan och inte bara röra sig åt ett håll om man menar någonting med att tala om en rörlig pensionsålder.
Fru talman! Att vi är helt överens om att det är bra med en rörlig pensionsålder har vi nu uttalat på ömse sidor ett par tre gånger, så det kan ju inte föreligga någon oenighet på den punkten. I detta ingår självfallet att den är rörlig också uppåt och inte bara neråt. Det är enligt min uppfattning viktigt att man inte behåller ett system som innebär att den faktiska genomsnittliga pensionsåldern i Sverige i dag ligger på 62 år. Jag tror att det minskar våra möjligheter att åstadkomma en bra tillväxt och en bra standardutveckling för en mängd människor i landet. Det är därför en angelägen ambition att se till att rehabiliteringssystem och motsvarande förändringar inom arbetsskadeförsäkring, förtidspensionering och sjukförsäkring samverkar till att få bort den påtvingade tidiga pensionering som är orsaken till att ett stort antal personer i dag har förtidspension. Det är en viktig del. En annan viktig del i förändringen av pensionsåldern ligger i att också möjliggöra en rörlighet uppåt.

Fru talman! Min första fråga är: Vad är innebörden av ''fr.o.m. den första januari 1993''? Innebär det att hyrorna blir lika höga och skatten lika hög i år, 1992, och att effekten uteblir till den första januari 1993? Eller hur skall detta tolkas?

Fru talman! Vi får väl tacka för att regeringen hunnit till fastighetsskatten i sin prioritering innan alla dominobrickor hade ramlat och innan alla fastighetsbolag och banker hade gått omkull. Orsaken till att man införde fastighetsskatten sades vara att man ville förhindra överhettning, förhindra övervinster, osv., men jag tror att den egentliga orsaken var att staten skulle dra in mer skattemedel. Man tyckte att det var fiffigt, eftersom fastigheter inte kan flytta utomlands. Så gick tiden, och så blev det lågkonjunktur i stället för högkonjunktur, och snålheten bedrog visheten. Jag har en fråga: Behöver den här skattesänkningen enligt skatteministern själv finansieras, eller blir det måhända rent av några så förfärliga dynamiska effekter, några billiga banksmällar eller något liknande?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

Fru talman! Om jag uppfattade det hela rätt kan en sänkning inte prioriteras, men min fråga var om det kan bli aktuellt med en höjning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för den osparda mödan att besvara min fråga. Jag vill med en gång gå in på det avslutande avsnittet i svaret. Jag tycker att det är rätt fantastiskt att företag får betala in en extra vinstskatt, som inte har något samband med löntagarfonden, men det var ju därför den kom till från början. Det vore väl därför i högsta grad rimligt att man befriade företagen från den vinstskatten. Annars anser man ju som sagt att en extra utdebitering är motiverad för att vi skall klara av budgetunderskottet eller åtminstone göra det litet mindre. I svaret står mycket om hur otroligt komplicerat det skulle vara att betala tillbaka vinstdelningsskatten till företagen, och det är klart att det innebär vissa komplikationer. Men i vårt land har vi väl aldrig sagt att det är för komplicerat att tillgodose rättmätiga krav. Detta gäller särskilt i det här fallet, när vi själva betonar att löntagarfonderna redan från början har varit något konstitutionellt tivelaktigt. Dessutom står det i propositionen på s. 2 att även de som av olika skäl inte deltar i det premiegrundande allemanssparandet av rättviseskäl skall få del av löntagarnas tillgångar och att alla därmed kommer att få en andel. Men detta stämmer ju inte. De som har betalat in pengarna, dvs. företagen, får ju ingen del av utbetalningarna. Man åberopar i detta sammanhang rättviseskäl, men det har ju i så fall företagen ännu större anledning att göra. Jag vill minnas att det i regeringsdeklarationen talas om rättvisesamhället. Det avgörande är då enligt min mening att man aldrig får hänvisa till att det är alldeles för komplicerat att tillgodose rättvisa krav, som dessutom grundas på vad vi själva anser vara en konstitutionellt tvivelaktig åtgärd.

Fru talman! Jag blir djupt rörd när Bo Lundgren nu blir så väldigt rättviseengagerad. Vi skall givetvis inte ha en orättvisa av det slag som Bo Lundgren talade om, utan återbetalningen skall förstås gälla alla företag. Det här är inte mer komplicerat än om jag gjort något fel i min deklaration och av taxeringsmyndigheten får föreläggande om att göra om deklarationen. Om jag svarar att det blir för komplicerat, accepteras det naturligtvis inte av myndigheten. Därför tycker jag att det är underligt att vi inte accepterar att man rättar till en uttaxering som vi från början ansett vara konstitutionellt mycket diskutabel.

Fru talman! Nu kanske vi bör återvända till min fråga. Jag frågade om statsrådet var beredd att föreslå att företagen befrias från den sista inbetalningen till löntagarfonderna, avseende 1990 års debitering. Denna sista inbetalning skall ske i dag. En sådan befrielse kan väl knappast utgöra något problem.

Fru talman! Anledningen till denna sista inbetalning är att vi har haft löntagarfonder och att företagen har ålagts att betala till dessa. Vi har avskaffat löntagarfonderna, men vi avskaffar inte uttaxeringen. Bo Lundgren motiverar den fortsatta uttaxeringen med att pengarna inte går till löntagarfonderna.

Fru talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig om jag avser att sända inlandsbaneutredningens rapport på remiss. Bakgrunden till utredningsuppdraget är att riksdagen efter förslag av regeringen på tilläggsbudget för 1991/92 beslutat om medel för att upprätthålla trafiken på inlandsbanan under ett rådrumsår, för att ge tid till att pröva banans framtid. Med hjälp av de anslagna medlen upprätthålls persontrafiken på banan fram till hösten 1992. Kommunikationsdepartementet har valt att inbjuda närmast berörda remissinstanser till en hearing om inlandsbaneutredningens rapport. Denna hearing genomfördes onsdagen den 15 april varvid det gavs tillfälle att lämna både muntliga och skriftliga yttranden över rapporten.

Fru talman! Sven-Gösta Signell anser att jag gjorde okritiska uttalanden när utredningen avlämnade sitt betänkande. Vad jag sade var att jag tyckte att det var en intressant utredning. Jag anser att utredningen utgör ett bra underlag för det arbete som nu pågår. Propositionsförslaget, som kommer att föreläggas riksdagen inom en snar framtid, kommer emellertid att innehålla avvikelser från utredningsförslaget.

Fru talman! På den punkten har Sven-Gösta Signell alldeles fel -- jag lyssnar på alla goda uppslag som kommer fram i debatten, och sådana kommer det ofta från socialdemokratiskt håll. Jag tar ingen hänsyn till varifrån förslagen kommer, utan det är förslagens karaktär och innehåll som är det för mig avgörande. De viktigaste remissinstanserna -- bl.a. statens järnvägar, länsstyrelserna och trafikhuvudmännen -- var representerade vid hearingen och lämnade även mycket fullödiga skriftliga rapporter.

Fru talman! Maud Björnemalm har frågat mig om jag kan ge ett klart besked som gör det möjligt att få bättre fungerande tågtrafik i Bergslagen och samtidigt rädda jobben vid ABB Railcar i Örnsköldsvik. Birger Andersson har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att ge besked om staten är beredd att ge ett långsiktigt stöd för att möjliggöra utvecklingsplanerna för Bergslagstrafiken. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang. Interregional persontrafik på järnväg, som inte kan drivas på företagsekonomiska villkor men som är regionalpolitiskt angelägen, upphandlas av staten. Detta sker för närvarande i förhandling mellan SJ Vidare föreslås att avtal om trafik i vissa fall bör kunna slutas för en tidsperiod på upp till fem år. Vid sådana mer långsiktiga avtal bör staten ha möjlighet att upphandla järnvägsfordon i stället för trafik. Fordonen skall, enligt regeringens förslag, kunna disponeras av den som skall bedriva trafiken. Förslagen i denna del innebär att det ges förutsättningar för ett mer långsiktigt engagemang från statens, landstingens och kommunernas sida. Regeringens förslag om nya former för statens köp av interregional persontrafik på järnvägar kommer att behandlas av riksdagen senare i vår. När det gäller tågtrafiken under trafikåret 1993 är det en uppgift för den statliga förhandlaren att förhandla om och lämna förslag till upphandling. Först när dessa förhandlingar är avslutade kommer regeringen att ta ställning till den interregionala tågtrafiken under trafikåret 1993. Jag kan mot den bakgrunden inte nu ge något klart besked om tågtrafiken i Bergslagen.

Fru talman! Jag finner att Maud Björnemalm, Birger Andersson och jag är helt eniga om att reglerna för hur man handlar upp den s.k. olönsamma trafiken behöver ändras. Jag konstaterar att regeringen har lagt en proposition på riksdagens bord som har den inriktningen. Jag uppfattar Maud Björnemalms inlägg i dag som ett stöd för den propositionen, och det är glädjande. Jag tolkar också Birger Andersson på exakt samma sätt. Maud Björnemalm säger att SJ vill lägga ut beställningar nu. Svaret är att det går alldeles utmärkt. SJ är ett affärsdrivande verk, som mycket väl, om man så önskar, kan lägga ut denna beställning nu och ta risken med den affären. Bergslagsintressenternas förslag är mycket tilltalande. Det var en av orsakerna till att regeringen föreslog att vid långsiktiga avtal skall järnvägsfordon kunna köpas i stället för trafikdrift. I grunden ser läget positivt ut för den inriktning de två frågeställarna har, nämligen att omvandla pengar för upphandling av olönsam trafik till köp av rullande materiel. Det är omöjligt för mig att nu föregripa riksdagens godkännande av förslagen som berör upphandlingen av tåg. Regeringen kan inte föregripa kommitténs kommande förhandlingar om trafiken för trafikåret 1993. Det står givetvis järnvägsföretagen fritt att själva köpa in nya fordon som kan tänkas trafikera de upphandlade linjerna. Den affärsrisken får faktiskt järnvägsföretagen själva stå för.
Fru talman! Frågan handlar också om att beställningarna måste läggas ut hos Railcar i Örnsköldsvik före månadsskiftet juni-juli för att arbetstillfällena skall kunna säkras. Kommer det inte några beställningar, kommer företaget i Örnsköldsvik att läggas ner. Det är 175 personer som då blir arbetslösa. När det gäller trafikupphandlingen för 1993 brådskar också förhandlingarna om X 12-tågen. Om man inte vet att dessa tåg skall rulla från den 1 juli 1993, kommer man, förhoppningsvis, att fortsätta använda de gamla tågen.
Fru talman! Jag tycker att kommunikationsministern gör det lätt för sig när han säger att SJ kan klara detta själv genom att lägga ut beställningen. Om jag minns rätt var väl tankegångarna sådana, att i stället för att köpa trafik för en kostnad av ca 25 milj.kr. per år för staten, skulle denna summa läggas ihop för motsvarande visst antal år och en stor upphandling göras på en gång. Jag har haft vissa kontakter med företrädare för ABB Traction som säger, liksom Maud Hägglunds, är i fara. Om det inte kommer ytterligare beställningar inom den närmaste tiden kommer, som Maud Björnemalm säger, företaget när nuvarande orderingång har upphört att läggas ned. Det måste vara ett gemensamt intresse för hela regeringen att frågan kan lösas på ett riktigt och värdefullt sätt. Hela regeringen måste vara mån om att ha en god sysselsättning i landet. Vi vet att problemen för närvarande är stora. Jag vill gärna pressa kommunikationsministern på ytterligare svar. När kan det första mångåriga avtalet slutas, och hur snabbt kan järnvägsfordon beställas?

Fru talman! Om jag inte minns fel står det i propositionen att det är staten som skall svara för inköp av den rullande materiel, dvs. tågen, som sedan skall få disponeras av dem som skall driva trafiken. Jag har fått för kännedom, kommunikationsministern, ett brev skrivet av tre kommunalråd med anledning av denna berörda tåglinje. De ber kommunikationsministern att handla snabbt så att trafiken kommer i gång i Kommunalråden tar upp frågan om kostnaderna för X 12-tågen och de 175 personer som riskerar att bli arbetslösa. Jag tycker att det här är ett alldeles utmärkt tillfälle för kommunikationsministern, och även arbetsmarknadsministern, att samarbeta.

Fru talman! Jag tycker att den proposition som har lagts fram är lösningen på problemet. Det här gäller inte bara trafiken i Bergslagen. Det finns en hel del andra regioner i Sverige där den långsiktiga lösningen inte är att staten år efter år pumpar in pengar till driften, utan de gemensamma medlen bör i stället användas till infrastrukturen. Dit måste i det sammanhanget den rullande materielen räknas. Det finns också andra steg i den här politiken, nämligen att introducera konkurrens på spåren. Jag tror att det sammantaget kommer att leda till en förbättrad trafikservice inte bara i Bergslagen utan även runt om i Sverige.

Fru talman! Jag frågar socialminister Bengt Westerberg angående detta med tanke på att ansvariga vid Medborgarskolan för en kort tid sedan polisanmäldes för att det serverats vin under en vinprovarkurs. Jag menar att alkohollagstiftningen är en gammalmodig och otidsenlig lagstiftning, som genom krångel och förbud omyndigförklarar vuxna medborgare.
För en kort tid sedan polisanmäldes ansvariga vid Medborgarskolan därför att det serverades vin under en vinprovarkurs utan att man hade utskänkningstillstånd. Detta är bara ett exempel på en gammal och otidsenlig alkohollagstiftning där staten genom krångel och förbud omyndigförklarar vuxna medborgare.
Detta är ett exempel i raden på dålig alkohollagstiftning. Jag frågar ytterligare en gång Bengt Westerberg om han anser att man bör modernisera lagstiftningen.

Fru talman! Jag frågar än en gång vad socialministern själv anser om lagar som gör att man kan polisanmäla Medborgarskolan bara för att vin serverats under en vinprovarkurs. Tycker inte socialministern att vi har en otidsenlig alkohollagstiftning?
Fru talman! Lagstiftningen avgör inte om någon skall polisanmäla en företeelse eller inte. I lagstiftningen bestäms vad som händer efter polisanmälan. Det framgår inte av Peter Klings fråga. Här talas bara om en polisanmälan, och en sådan polisanmälan kan naturligtvis göras i vilket fall som helst.
Fru talman! Fortfarande finns en lag som säger att man inte får servera vin utan utskänkningstillstånd. Det är lagen jag åberopar, inte polisanmälan. Den är irrelevant i detta fall.
Fru talman! Om den är irrelevant förstår jag inte varför Peter Kling återkommer till den gång på gång. Det finns inte några skäl att ändra på lagen om handel med dryckesvaror och utskänkningstillstånd nu. Om den alkoholpolitiska kommissionen kommer att föreslå någon ändring är det för tidigt att sia om. Det tycker jag att Peter Kling skall diskutera i kommissionen och inte här.
Fru talman! Då har jag fått ett svar, att Bengt Westerberg inte tycker att man skall ändra alkollagstiftningen, som det ser ut i dag.

Fru talman! Birgitta Dahl har frågat mig hur de olika alternativ till finansiering av ett eventuellt vårdnadsbidrag som regeringen nu diskuterar, ser ut. Anita Johansson har frågat mig hur regeringen avser att finansiera det utlovade vårdnadsbidraget. Margareta Winberg har med referens till vissa uppgifter om regeringens beredning av ett förslag till vårdnadsbidrag frågat mig hur jämställdheten gagnas av ett sådant förslag. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringspartierna har inför valet 1991 utlovat ett vårdnadsbidrag i någon form. Detta löfte bekräftades i regeringsförklaringen i oktober 1991. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. Flera olika alternativ övervägs. Jag är för dagen inte beredd att redovisa dessa alternativ eller bedömningar av vilka effekter de kan få. I kompletteringspropositionen, som läggs fram på fredag, aviseras emellertid att regeringen till hösten skall återkomma till riksdagen med ett förslag till vårdnadsbidrag.
Fru talman! Vi har olika åsikter om vårdnadsbidraget, och vi socialdemokrater säger att det inte hör hemma i modern familjepolitik. Själva basen i den moderna familjepolitiken är att vi har ett bra barnbidrag, föräldraförsäkringen och bra barnomsorg till alla barn som vill ha och behöver det. Därför är det särskilt utmanande att det som kommer ut om regeringens överläggningar tyder på att de alternativ för finansiering av vårdnadsbidrag som man diskuterar är att ta pengarna antingen från barnomsorgen eller jämställdheten. Att kds, Centern och Moderaterna tycker att det är bra, det förstår vi. Men vi är djupt besvikan på Folkpartiet. Historiskt har det varit så att vi i fråga om jämställdheten har kunnat räkna er till våra allierade. Vi har gemensamt under de senaste årtiondena drivit fram den familjepolitik som har lett längst när det gäller att både förbättra barnens levnadsvillkor och göra det möjligt för män och kvinnor att ta gemensamt ansvar för familjen och ha en självständig försörjning. Jag tycker att det är oerhört upprörande att Folkpartiet nu byter fot och överväger att göra upp med de andra partierna, som alltid har varit emot den politik som har varit förutsättningen för jämställdheten. Jag vill därför fråga Bengt Westerberg om han kan lova att inte delta i beslut som innebär att man berövar barnomsorgen eller föräldraförsäkringen de resurser de har i dag och stoppar utbyggnaden i stället för att medverka till att fullfölja den.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga, även om det var ett mycket tunt svar. Enligt uppgifter i massmedia skall det borgerliga vårdnadsbidraget finansieras genom drastiska förändringar av föräldraförsäkringen. Jag konstaterar att det råder stor oro bland småbarnsföräldrarna. Många frågar sig: Vad händer med vår föräldraförsäkrning? Det är bakgrunden till min fråga. Odenljung och Karin Pilsäter i Folkpartiets ungdomsförbund. Karin Pilsäter säger: Det är upprörande att regeringen överväger att tumma på föräldraförsäkringen för att finansiera införande av vårdnadsbidrag. Helen Odenljung säger: Idén om att införa vårdnadsbidrag på bekostnad av föräldraförsäkringen hör hemma i papperskorgen. Dessa båda uttalanden ställer vi socialdemokrater verkligen upp på. Att Moderaterna vill försämra världens bästa familjepolitik har framgått under hela 80-talet. Men att Folkpartiet liberalerna ställer upp på detta är för mig helt ofattbart. Vår familjepolitik har lett till att vi i dag lever i världens mest jämställda land. I valrörelsen sade socialministern att det lönar sig för samhället att småbarnsföräldrar förvärvsarbetar, eftersom de betalar in mer skatt än vad en barnomsorgsplats kostar. Gäller detta fortfarande, socialministern?

Herr talman! Först vill jag på en gång dementera påståendet att Mona Sahlin skulle ha uttryckt sig så. Vad hon talade om vid det tillfället var hur man skall fördela en ytterligare förkortning av arbetstiden, sedan man byggt ut föräldraförsäkringen till 18 månader, om man skall gå på sex timmars arbetsdag för alla eller ge förtur till t.ex. småbarnsföräldrarna. Det är det hon har diskuterat. Bengt Westerberg tog inte chansen att lova att inte röra föräldraförsäkringen. Jag beklagar det djupt. Jag tror att Bengt Westerberg själv är ledsen över att inte kunna ge klart besked i den frågan. Vilka är det som drabbas? En lågavlönad ensamstående mamma som tjänar 13 000 kr. i månaden förlorar 11 000--12 000 kr. på detta. Hon har inte råd att vara av med 1 000 kr. i månaden under småbarnsledigheten. Och till vilken nytta? Varför skall hon behöva avstå från detta? Är detta rättvist och bra?

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Bengt Westerberg hur han ser på detta med grunden för jämställdhet. Vad är jämställdhet? Hur uppnår man den? För oss socialdemokrater är jämställdhet detsamma som möjligheten att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete för både kvinnor och män. Jämställdhet är att ha en egen inkomst, som man kan leva av, och att ha sin frihet och sitt oberoende. Jag undrar om Bengt Westerberg har samma syn på analysen. Är detta jämställdhet även för Bengt Westerberg och för Folkpartiet. Att det inte är detsamma som jämställdhet för de andra regeringspartierna vet jag. Jag undrar också om Bengt Westerberg anser att det utredningsförslag -- om det nu finns -- som har redovisats i Ekot gagnar jämställdheten? Det är min konkreta fråga. Oavsett om förslaget förverkligas eller ej, kan väl Bengt Westberg svara på frågan. Bengt Westerberg säger också att det kanske behövs kompletterande åtgärder, om man inför ett vårdnadsbidrag.
Herr talman! Först vill jag säga att inte heller jag ser vårdnadsbidrag som ett alternativ till förvärvsarbete eller barnomsorg. Jag konstaterar emellertid att det finns en hel del föräldrar, huvudsakligen mammor, som redan i dag när de inte får någon kompensation alls gärna vill vara hemma hos sina barn när de är små. Jag tycker inte att det här förslaget, framför allt inte från jämställdhetssynpunkt, är det bästa alternativet. På den punkten vill jag ge ett alldeles klart besked till Jag kan däremot konstatera att alla inte delar mina värderingar. Som politiker och som socialminister har jag också skyldighet att visa respekt för de människor som har en annan uppfattning. Det ekonomiska avbräcket för dem som väljer att leva på det här sättet är väldigt stort. Jag tror att redan en tusenlapp i månaden till skulle innebära att de skulle uppleva sin ekonomiska situation helt annorlunda. Jag håller alltså inte med om att det skulle vara betydelselöst om man införde ett vårdnadsbidrag på 1 000 kr. i månaden. Det innebär emellertid inte att det inte är önskvärt att det kanske läggs på en något högre nivå.
Herr talman! Det finns fler, väldigt egendomliga, effekter av de förslag som har redovisats i pressen och som jag vill ställa frågor om. Det har t.ex. sagts att man inte skulle få småbarnstillägg om man har sitt barn på ''dagis'' eller hos dagmamma och på det viset åtnjuter kommunala bidrag. Bidraget skulle dock kunna erhållas under andra omständigheter, t.ex. om man har dagmamma svart eller om föräldrarna arbetar i skift med varandra och försöker klara barntillsynen själva, något som gör att man får ett oerhört slitsamt liv. Är det bra för barnen? Är det bra för föräldrarna? Ger det större valfrihet och trygghet? Alla de refererade förslagen visar att man är beredd att offra barnens trygghet och välfärd, föräldrarnas valfrihet och jämställdhet för ett vårdnadsbidrag, som i pengar räknat är mycket mindre värt än det flerbarnstillägg som redan finns i barnbidragssystemet. Jag kan inte förstå hur Bengt Westerberg kan medverka till detta.

Herr talman! Bengt Westerberg säger att det inte är det bästa alternativet. Ändå är ni i Folkpartiet, som har fina traditioner när det gäller jämställdhet och som har stått sida vid sida med oss och drivit utvecklingen frammåt till den punkt där vi nu är, beredda att offra detta därför att andra vill ha ett alternativ som ni inte upplever som det bästa. Jag är mycket ledsen över det. Jag har tidigare känt att vi har kunnat arbeta tillsamman i denna fråga, en av få frågor visserligen. Nu har vi emellertid inte ens den frågan gemensam.
Herr talman! Vi skall inte offra någonting. Det handlar inte om att riva några system, tvärtom. Vi skall se till att bygga ut barnomsorgen och att behålla bidragen till barnomsorgen. Jag är mycket bestämt emot tanken att ta några pengar därifrån. Det finns inte något utrymme till det. Man kan däremot diskutera detta med föräldraförsäkring. Det handlar inte om att offra försäkringen på något sätt, utan det handlar om att diskutera ersättningsnivåer. Det är ju inte allom givet att det skall vara just 90 %. Varför inte 100 % eller 80 %? Detta är något som måste diskuteras. Jag delar helt Anita Johanssons uppfattning att kvinnorna inte skall vara någon konjunkturregulator. Jag konstaterar emellertid samtidigt, även om det inte stämmer med mina personliga värderingar, att det finns många kvinnor som också i högkonjunkturer gärna vill vara hemma några år när barnen är små. Det ekonomiska avbräck de då tvingas till i dag är för stort, varför jag tycker att det är rimligt att införa ett vårdnadsbidrag som gör att också de får ett visst ekonomiskt stöd. Det skulle vara intressant att höra damerna utveckla synen på den punkten. Finner ni tanken helt orimlig att de kvinnor som redan i dag väljer att vara hemma skall få något ekonomiskt stöd alls?
Herr talman! Mina barn befinner sig i den åldern att de och deras kamrater funderar över eller håller på att skaffa barn. Oerhört många av dem är ledsna, besvikna, oroade och chockade. Det som händer dem är att den tid som de kan vara hemma med barnen blir kortare och att ersättningen blir sämre. Skall ni avskaffa tre månader, dvs. sänka den totala ersättningstiden till tolv månader, blir tiden kortare. Ersättningsnivån blir sämre och möjligheten för föräldrarna att komma överens om hur man på ett vettigt sätt kan sträcka ut tiden, för att kunna vara hemma hos barnen litet längre än ett och ett halvt år, minskar med de konstruktioner som nu diskuteras. De här människorna är väldigt oroliga. Det som jag trodde att min generation skulle kunna ge våra barn, nämligen en riktigt god möjlighet att ta hand om sina barn och sitt liv, snyter ni dem på nu rakt framför näsan. Jag är oerhört ledsen för och upprörd över att detta skall behöva ske när jag trodde att vi var framme vid möjligheten att ge dem ett gott liv.

Herr talman! Låt mig konstatera att ni socialdemokrater inte tycker att det är rimligt med något ekonomiskt bidrag alls till de kvinnor som trots allt tycker att det är värt att stanna hemma, kanske också en och annan man. Jag vet åtskilliga av era partivänner, med Nancy Eriksson och Lisa Mattson i spetsen, just försökte hävda de här kvinnornas uppfattning, när ni i det Socialdemokratiska partiet förde den här debatten tidigare på 1960-talet, när den familjepolitiska debatten blossade upp. Man kan dela denna uppfattning på ett personligt plan eller inte, men vi måste ändå konstatera att sådana kvinnor finns. Jag tycker att det är rimligt att med hjälp av någon form av vårdnadsbidrag visa att vi uppskattar den insats som de gör och att det ekonomiska avbräck som de tvingas till blir något mindre. På den punkten förstår jag att ni inte delar min uppfattning. Ni tycker att de får klara sig med bara mannens lön. Det beklagar jag.

Herr talman! Jag tycker att det låter som en rimlig åtgärd att de anställda som upptäcker att det förekommer våld hos gamla skall rapportera det vidare. Det förvånar mig något om det inte sker i dag. Jag skulle gissa att det i de fall som refereras i socialstyrelsens rapport och där åtgärder har vidtagits handlar om ett resultat av att det har rapporterats av någon, t.ex. de anställda, som har upptäckt detta. Sedan är det naturligtvis också viktigt att vi har tillräckliga resurser för att avlasta anhöriga som gör viktiga vårdinsatser. Anhöriga står för en mycket stor del av vården, som My Persson påpekade i sitt anförande. Det är viktigt att det finns avlastningsresurser, att man t.ex. har resurser för växelvård och liknande. Där har vi en gemensam uppgift att se till att kommunerna verkligen får behålla dessa resurser. Det finns många som i dag är ute och hugger efter de resurserna och gärna vill använda dem till någonting annat.

Herr talman! Jag tror att problemet med misshandel inom familjer över huvud taget är väldigt stort, och av naturliga skäl ett ganska dolt problem. Det är inte sådant som man talar om. Det kan handla om misshandel av äldre, men också av barn och kvinnor. Det här är ett problem som har blivit mer observerat och som vi har all anledning att lägga större vikt vid i framtiden. Om det rätta sättet att gå fram är att ha brottsofferkonsulenter vet jag inte. Det vi gör nu är att satsa mer resurser för att utbilda socialtjänstpersonal för att den lättare skall kunna se den här typen av problem och lära sig att hantera dem. Sedan får man pröva olika vägar. Jag är inte alls låst på denna punkt utan är öppen för olika förslag. Jag känner inte närmare till modellen med brottsofferkonsulent, så jag vågar inte ha någon uppfattning om ifall det är rätt väg att gå.
Herr talman! Får jag bara påminna om att det var på 60-talet som vi började uppmärksamma barnmisshandel. Det var på 70-talet vi började uppmärksamma kvinnomisshandel. Nu är det 90 talet, och nu börjar vi uppmärksamma misshandel av äldre i hemmet. Det är hög tid att göra någonting åt det. Låt mig slutligen återkomma med min allra första fråga, den massiva och breda informationen, som inte skall skrämma utan upplysa, så att vi alla som medmänniskor kan hjälpa till. Avser socialministern att försöka aktivera en sådan bred massiv opinion mycket snart, kanske via socialstyrelsen?
Herr talman! Det tillhör de saker som jag får diskutera med socialstyrelsen om.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat statsministern om regeringen kommer att lägga fram ett förslag till en lag om alla barns rätt till barnomsorg. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen kommer i den kompletteringsproposition som skall lämnas till riksdagen på fredag att avisera ett förslag om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet till hösten.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det här är ju en följfråga, som kanske var ganska given efter den debatt som socialministern och jag hade här för 14 dagar sedan. Då uttryckte jag min glädje, som sedan förtogs av de artiklar som förekom i tidningarna efteråt. Svaret var kort och egentligen helt intetsägande, mot bakgrund av de rykten som varit och den debatt som fördes alldeles nyss här i kammaren. Man måste fråga sig: Hur ser en utvidgad lagreglering ut? Är det fortfarande troligt att det blir en lagreglering liknande den som finns vad gäller 6-åringarna, alltså en skyldighet för kommunerna?